Herr talman! Det råder väl inget tvivel om att det nuvarande systemet med fri rättegång och de regler som gäller för denna innebär svåra orättvisor. Det innebär orättvisor mot grupper som ställs utanför den fria rättegången, tröskeleffekter och annat. Det innebär också orättvisor så till vida att rättegångar kan riktas av personer som har fått fri rättegång mot dem som ställts utanför möjlighet till fri rättegång. Att rättegångskostnaderna oupphörligen skjuter i höjden försvårar naturligtvis situationen och skärper olägenheterna. Nu skall det emellertid bli annat av! Tisdagen den 6 januari innehöll tidningen Expressen en presentation av en ny socialreform, en intervju med justitieminister Lennart Geijer, som i artikeln presenterades som idégivare och pådrivare. Det är möjligt att vår nuvarande justitieminister är en idégivare och pådrivare i detta sammanhang, men det betyget kan då sannerligen inte ges åt hans företrädare. I tjugofem år har socialdemokraterna innehaft justitieministerposten i detta land, och det har praktiskt taget inte skett någonting på detta betydelsefulla område. Det är beklagligt. Oppositionen har flera gånger — jag vill gärna tillägga att det ofta har skett som nyss nämndes i andra kammaren, med benäget biträdande av herr Martinsson — sökt att i sin tur verka som pådrivare. Vi hälsar initiativet välkommet och hoppas att det måste ge ett snart resultat så att dessa orättvisor avlägsnas. Emellertid går herr Geijers reformtankar utöver en omorganisation av den fria rättegången. Han vill organisera ett nytt system för rättegångshjälp över huvud taget, och han vill även införa utomprocessuell rättshjälp. Det kan ligga mycket i detta. För att den store reformatorn skall få framstå i sin rätta glans vill jag tillägga att i Danmark genomförde man detta vid årsskiftet efter ett förslag under förra året från den konservative justitieministern Thestrup. Men herr Geijer tangerar så mycket i sin skiss för en reform att det finns anledning att understryka reservationens önskemål om en utredning utanför departementets väggar. Över huvud taget är det väl ett oskick att så många utredningar numera försiggår inom kanslihusets slutna gemak och att parlamentarikerna ställs utanför. Jag kan i den delen, liksom i det allra mesta, instämma i vad herr Alexanderson nyss sade från denna plats. Det finns många hänsyn att ta i detta sammanhang, bl.a. vikten av att vi behåller en oberoende och fri advokatkår. Det finns även andra hänsyn som jag inte här skall specificera. Alltså: Jag vill lyckönska herr Lennart Geijer till att arbetet kommer i gång. Jag skulle för min del gärna vilja se att arbetet förlades utanför departementet. Det skulle säkert kunna ske utan någon större tidsutdräkt. Jag vill också säga att om det nu blir en reform är det sannerligen inte en dag för tidigt. På den punkten har socialdemokratin ett stort ansvar för underlåtenheter under gångna decennier.

Herr talman! Som flera talare här har erinrat om har frågan om ett förbättrat ekonomiskt stöd till den enskilde när denne har att söka eller försvara sin rätt vid domstol varit aktuell i åtskilliga år. Redan år 1958 förelåg, som herr Schött erinrade om, ett utredningsförslag om reformerad rättegångshjälp, som skulle ersätta gällande lag på området. Tankegångarna där ansågs ej kunna ligga till grund för en lagstiftning, varför en ny kommitté tillsattes för att utarbeta ett reviderat förslag. Det förslaget kom emellertid ej att avvika så mycket från det tidigare, bortsett från att de utgående ersättningarna skulle värdesäkras. Även frågan om rättshjälp i förvaltningsmål har under många år varit föremål för riksdagens intresse. Visserligen har det erinrats om att när det gäller ärenden på förvaltningsplanet blir det oftast endast fråga om att skriva inlagor till myndigheterna. Men även i dessa fall kan det bli nödvändigt för den enskilde att söka sakkunnig hjälp, vilket ofta är förenat med betydande kostnader. Den för två år sedan tillsatta utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden har att söka åstadkomma förslag på det området. Ganska mycket sakmaterial är alltså samlat i frågan, dels genom avslutade utredningar och dels av den sistnämnda kommittén, vars arbete fortfarande pågår. Det är därför att hälsa med synnerlig tillfredsställelse när justitieministern i statsverkspropositionen aviserar en genomgripande, samordnad reform om rättshjälp, som berör såväl mål eller ärenden vid domstol och administrativ myndighet som i utomprocessuella sammanhansg. De ytterligare bearbetningar av materialet som erfordras har redan inletts i departementet, och samråd skall även ske med den pågående utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden. Utskottet vill inte förneka att vad som föreslås i motionerna I: 502 och II: 581 och som herr Sörenson här talade för är beaktansvärt, nämligen att en reform bör sikta till att även personer i de ekonomiska mellanskikten skall kunna få rättshjälp. Men utskottet anser samtidigt att det inte kan vara försvarbart att under en begränsad tid införa ett nytt system för den fria rättegången, vilket säkerligen även skulle kunna fördröja den samlade reform som första lagutskottet och riksdagen varit positiva till vid många tillfällen. Det är väl även allmänt sett riktiga synpunkter som framföres i motionerna 1:393 och II:439, att när principiellt betydelsefulla ting blir föremål för utredning, så bör parlamentariker få vara med. I det här fallet kan utskottet dock inte bortse ifrån att tvenne utredningar med parlamentariskt inslag redan samlat mycket material och att en sittande kommitté belyser problematiken med förvaltningsärendena. Utskottets majoritet har bedömt det hela så att den expertis inom departementet som håller på med detta bör få fortsätta sitt arbete efter de linjer som dras upp i statsverkspropositionen. Det är väl endast på det sättet som denna segslitna fråga kan bringas till en av alla parter önskad lösning inom en nära framtid. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Man noterar naturligtvis med tillfredsställelse från departementets sida det positiva intresse som från olika håll visas för en reform på detta område.

Emellertid ställer jag mig kanske litet frågande till de konklusioner som har kommit fram i motionerna och i reservationen. I det ena fallet föreslår man tillsättande av en parlamentarisk utredning och i det andra fallet en provisorisk lagstiftning. Nu är det som vi alla vet så i det här landet att parlamentariska utredningar skyndar långsamt. Det sammanhänger med det system vi har, och det är kanske inte någonting som man i och för sig bör klanka på. Men när det nu gäller en fråga, som har blivit stött och blött i två utredningar med parlamentarisk sammansättning, har man redan en god grund att bygga på. Om man siktar till att på basis av det tidigare utredningsmaterialet och de på vissa områden nya synpunkter som kommit fram kunna framlägga ett förslag för riksdagen så fort som möjligt, är det enligt vårt bedömande en departementsutredning som snabbast leder till målet. Jag vill nämna att den arbetsgrupp som tillsatts inom departementet sedan en tid tillbaka är i fullt arbete. Vi har försökt att försäkra oss om inte bara kvalificerade personer inom departementet, utan vi har också till arbetsgruppen knutit representanter för sådana områden som blir berörda av denna reform. Detta kanske har betydelse för de reservanter som tagit sikte på att direktiven i statsverkspropositionen i viss utsträckning går längre än de tidigare utredningarna. Därför vill jag lämna den upplysningen att till arbetsgruppen är knutna dels en representant för rättshjälpsadvokaterna, dels en representant för Sveriges Advokatsamfund. Vi har hemställt hos Advokatsamfundet att förbundet skulle föreslå en representant, vilket man också gjort. Det kommer alltså att finnas goda möjligheter att få en belysning av advokatsidans synpunkter på problematiken. Vi har också till arbetsgruppen fört samman den redan tillsatta utredningen om rättshjälpen i förvaltningsärenden. Vi har gått denna väg just för att vi så snart som möjligt skulle kunna komma till ett resultat. Efter de förhandsrapporter jag har fått från arbetsgruppen är det min förhoppning att det skall komma fram en departementspromemoria i så god tid att den kan remissbehandlas i rimlig tid och utgöra underlag för ett förslag till 1971 års riksdag. Av detta framgår väl klart att vare sig man går vägen över en parlamentarisk utredning eller nu gör en provisorisk lagstiftning och därefter om ett år lägger fram ett definitivt förslag så når man ingen lösning som snabbare kan föra fram till målet.

Herr talman! Det var utomordentligt bra att justitieministern tog till orda så att vi fick reda på den utvidgning av arbetsgruppen som ägt rum. Det är en form av insyn i kanslihuset som inte är så vanlig. Det kanske också är en form av arbete inom kanslihuset som inte heller är den vanliga. Det är bra att denna utvidgning har skett, och vi är glada att vi blivit underrättade på detta stadium.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig om jag avser att vidta snara åtgärder för att skapa garantier mot den kränkning av enskild persons integritet som kan bli följden av en omfattande försäljning av s.k. avlyssningsapparater. Integritetsskyddskommittén beräknas under våren 1970 avlämna ett delbetänkande angående avlyssningsapparater och med dem jämställda tekniska apparater. Betänkandet torde komma att innehålla förslag till lagstiftning med syfte att hindra otillbörlig använd ning av sådana apparater. Jag är inställd på att, sedan kommittéförslaget har remissbehandlats, snarast lägga fram förslag om erforderliga åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för svaret på min enkla fråga. Den var närmast föranledd av ett studium av två helt skilda sorters litteratur, dels en nyutkommen bok om spionelektronik, författad av Lars-Olof Lennermalm, dels riksdagstrycket. Den förra visar att utvecklingen på vissa områden formligen rusar framåt och den senare att det på andra områden kan gå ganska långsamt. I skriften om spionelektronik får man en verkligt kuslig bild av vilka tekniska möjligheter till bl.a. tjuvavlyssning i hem och på arbetsplatser som numera finns och det ogenerade sätt på vilket marknadsföringen av dessa produkter sker. ”Ha kul! Spionera på grannarna”, uppmanar exempelvis en amerikansk firma. En annan lockar med följande uppbyggliga anbud: ”Bli spion! Korrespondenskurs i telefonavlyssning, preparering av rum, användning av fjärrmikrofoner, inspelningsteknik, mikrofotografering och osynlig fotografering.” Denna hantering har uppenbarligen fått en rent skrämmande omfattning i USA. Tjuvlyssningsapparater har blivit något av statussymboler, förklarar författaren, och fortsätter: ”Det är inte bara barn och ungdom som leker med dem. Det finns exempel på amerikaner som, inspirerade av spionfilmer, dagspress och talrika exempels makt, har låtit installera tjuvlyssningsdon för flera tusental dollar i sina villor, främst då i gästrummen! Ingen går längre sä ker för obehörig avlyssning. Det är inne att tjuvlyssna.” I Sverige finns ett 30-tal firmor, huvudsakligen postorderfirmor, som saluför elektroniskt spionmaterial, ofta till förbluffande låga priser. Studiet av riksdagstrycket visar tyvärr att utvecklingen på de områden som man finner angelägna inte alla gånger precis rusar framåt. Integritetsskyddskommittén, som statsrådet Geijer hänvisade till i sitt svar, tillsattes i maj 1966 och skulle enligt direktiven bedriva sitt arbete skyndsamt. Vad som skall avses med skyndsamt kan det självfallet råda delade meningar om, och jag skall inte fästa alltför stor vikt vid detta relativa uttryck. Jag vill dock konstatera att utredningen nu har arbetat i närmare fyra år. Däremot finner jag den information som vid olika tillfällen har lämnats riksdagen om utredningens arbete högst anmärkningsvärd, Förra statsrådet Kling förklarade i ett svar på en enkel fråga i maj 1968 att han räknade med att ett delbetänkande skulle lämnas samma år, alltså 1968. Han hoppades dessutom att slutbetänkandet skulle avlämnas innan 1969 års vårriksdag avslutades. Något delbetänkande kom dock inte under 1968 och än mindre något slutbetänkande förra året. Av riksdagsberättelsen 1969 framgår att kommittén avsåg att under våren 1969 avge ett delbetänkande rörande avlyssningsapparaterna. Ännu «har dock, som vi vet, ingenting synts till. I årets riksdagsberättelse finns exakt samma formulering som förra året med undantag av att året 1969 bytts ut mot 1970. Vad skall man egentligen tro om alla dessa uppgifter, herr statsråd? Statsrådet Geijer har nu bekräftat uppgiften i den senaste riksdagsberättelsen, och jag hoppas verkligen att det utlovade delbetänkandet avlämnas under våren. Jag skall inte, herr talman, falla för frestelsen att måla upp några drastiska skräckvisioner av framtiden. Jag vill bara erinra om att tiden går snabbt. När George Orwell skrev sin bok ”1984” var det 35 år kvar till den tidpunkten — det är nu bara 14.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat när jag avser att tillsätta den utredning angående mindre och medelstora företag om vilken riksdagen anhållit i skrivelse nr 111 år 1969. Jag delar helt den mening som utskottet och riksdagen uttalat om behovet av en kartläggande och sammanfattande utredningsverksamhet rörande de mindre och medelstora företagen. En sådan är nödvändig som underlag för erforderliga serviceoch stödåtgärder på detta område. Det kan ifrågasättas om en utredning av engångskaraktär kan ge tillräckligt underlag för behövliga åtgärder inom detta område. Vad som i första hand synes angeläget är att kartlägga och samordna den utredningsverksamhet som nu pågår på skilda håll. I vilka former detta skall ske övervägs för närvarande inom industridepartementet. Vid övervägandena om utredningsverksamhetens utformning tas självfallet hänsyn till behovet av samarbete mellan offentliga myndigheter och närmast berörda organisationer. Jag räknar med att resultatet av dessa överväganden skall kunna presenteras inom den närmaste tiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret som verkar positivt. Det har snart gått ett år sedan riksdagen beslöt föreslå Kungl. Maj:t att tillsätta en sådan utredning, och vi väntar kanske litet otåligt på att den skall tillsättas. Jag vill särskilt understryka och notera med tacksamhet industriministerns uttalande att han delar den mening som utskottet och riksdagen anfört och anser det angeläget att en sådan utredning kommer till stånd. Jag tror att det är ännu mer angeläget nu än tidigare med en sammanfattande utredningsverksamhet på detta område. Vi kan lägga både kortsiktiga och långsiktiga synpunkter på denna fråga. Om man ser småföretagsamhetens och den medelstora företagsamhetens problem på kort sikt är det kanske främst kreditoch räntesituationen som är synnerligen besvärlig. Den berör av naturliga skäl särskilt mindre och medelstor företagsamhet eftersom denna arbetar med lägre självfinansieringsgrad och lägre kreditvärdighet, så att de få krediter som ges oftast går de mindre företagen förbi. I senaste numret av tidningen Arbetsgivaren anges att antalet konkurser inom mindre och medelstora företag har ökat med ungefär 10 procent under 1969 jämfört med 1968. Det är ju en ganska oroande utveckling, särskilt med hänsyn till att vi samtidigt har haft en högkonjunktur. Det finns andra problem. Jag är från Norrland, och trots att vi har högkonjunktur i landet för övrigt har vi fortfarande en mycket ojämn sysselsättning inom den mindre och medelstora företagsamheten. Vi har en hårdnande konkurrens, inte minst från grannländerna. Den strejkvåg som nu går över landet förbättrar inte de mindre företagens situation, man är tydligen på väg ifrån den jämlikhetstanke man tidigare har strävat efter. Här är det de mest lönsamma företagen som ger kraf tiga lönehöjningar, vilket kommer att medföra besvärliga konsekvenser för den mindre och medelstora företagsamheten, där lönsamheten inte är lika stor. I övrigt är det strukturomvandlingen, som sätter de mindre företagen på särskilt stora prov. Industriministern har själv noterat dessa problem i statsverkspropositionen, och jag finner inte anledning att här upprepa dem. Jag vill bara understryka att dessa företag drabbas av problem i samband med strukturomvandlingen. Det råder också en viss osäkerhet inför framtiden, inte minst inför den roll som småföretagsamheten kommer att spela i det framtida samhället. Det hävdas ofta att små företag inte är rationella utan att de bör slås ut. Skall vi falla undan för sådana tankegångar, eller skall vi se till de många betydelsefulla uppgifter som småföretagsamheten ändå har i vårt samhälle och försöka hindra en sådan onyanserad utslagning? Avgörande här är den politik regeringen avser att föra gentemot denna del av näringslivet. Industriministern har — vilket jag noterat med intresse — gång efter annan understrukit småföretagens betydelse, och jag hoppas att han vidhåller denna uppfattning i fortsättningen och att han också i handling kommer att visa detta; att det alltså inte bara blir löften utan också konkreta åtgärder. När förslaget om en sådan här utredning i fjol var uppe till behandling inom bankoutskottet — bankoutskottets utl. nr 10/1969 — diskuterade man olika former för en utredning. Man nämnde som en tänkbar väg att näringspolitiska rådet, som då var ett år gammalt, skulle kunna ta sig an dessa uppgifter. Det sägs inte i svaret, men det kanske ligger inom svarets ram att en sådan lösning kunde vara möjlig. Jag tror emellertid att det skulle vara en olämplig lösning på detta utredningskomplex. Småföretagsamheten är ju inte representerad i näringspolitiska rådet. Inom parentes vill jag säga att småföre tagsamheten gärna skulle vilja bli representerad i rådet, ty där förekommer ett viktigt samråd som småföretagarna är angelägna om att få ta del i. Jag tror dock att det vore bättre med en parlamentarisk utredning, i vilken givetvis experter på området skulle ingå. En sådan utredning skulle då göra den kartläggning som man behöver. Statsrådet talar om en engångsutredning. Om man gör en engångskartläggning, kan sedan arbetet följas upp av ett organ som t.ex. näringspolitiska rådet, om det finge en mer småföretagsvänlig sammansättning. Det skulle vara intressant att få höra om statsrådet har några synpunkter på detta problem.
Herr talman! Jag tror inte att herr Johan Olsson och jag behöver övertyga varandra om den roll som de mindre och medelstora företagen spelar i svensk ekonomi. Jag har haft möjlighet att uttrycka mina synpunkter vid många andra tillfällen och behöver inte upprepa dem här. Herr Johan Olssons synpunkter är också väl kända. Det har alltid varit fel att ställa frågan om vår industriella utveckling så som om det gällde ett val mellan stora och små företag. Varje analys av den industriella utvecklingen i vårt land och i andra länder visar att de stora företagen är beroende av de mindre företagen liksom de mindre företagen också för sin utveckling är beroende av de större. Men detta hindrar naturligtvis inte att de mindre företagen har vissa speciella problem, som de större saknar. Det är också den självklara anledningen till att de mindre företagens problem särskilt har aktualiserats i statsmakternas politik. Jag skall inte gå in på detta i detalj, ty det skulle föra alldeles för långt. Låt mig bara säga att jag inte anser att vi i denna diskussion bör dra in utvecklingen under den senaste tiden på den svenska arbetsmarknaden. Det är självklart att de mindre företagen utsättes för en kostnadspress genom en stigande lönenivå i det här landet. Men det är en utveckling som vi icke alls behöver sätta samman med utvecklingen under de senaste månaderna, utan den utvecklingen har pågått under ganska lång tid och är också i framtiden oundviklig. Politiken måste vara inriktad på att de mindre företagen skall bli så konkurrenskraftiga att deras lönebetalningsförmåga kan hävdas gentemot de större företagens, och jag ser, som sagt, ingen generell anledning alls till att så inte skulle bli fallet i framtiden. Herr Johan Olsson har naturligtvis alldeles rätt i att den hårda kreditpolitiken skapar speciella problem för företagandet över huvud taget och inte minst för de mindre och medelstora företagen. Därför är det ju angeläget att den skärpning av finanspolitiken som årets budget innebär också kan genomföras, och jag utgår ifrån att herr Johan Olsson med sitt intresse för de mindre företagen kommer att lämna sitt bidrag till att en skärpning av finanspolitiken också får hans och hans grupps stöd här i kammaren. Låt mig sedan om själva utredningsfrågan framhålla att det är lätt att säga att det är ett år sedan riksdagen skrev och att utredningen ännu inte har tillsatts. Detta uppehåll i utåt redovisad verksamhet betyder ju inte att vi under denna period har varit passiva när det gällt utredningsverksamhet angående mindre och medelstora företag. Dessa företags problem spelar en mycket stor roll i hela vår lokaliseringsdebatt och i den diskussion vi för om utformningen av vad jag vill kalla de regionalpolitiska medlen, som kommer att redovisas för riksdagen inom kort. Jag vet inte om herr Olsson har sett en studie, initierad av industridepartementet och genomförd i samarbete mellan Skellefteå stad och Umeå universitet, som just handlar om de mindre och medelstora företagens alldeles speciella ”serviceoch kontaktproblem”. Det är en offentlig studie, och jag hoppas att herr Olsson har tagit eller kommer att ta del av den. Studien är nämligen viktig för att belysa på vilka områden de mindre företagen upplever alldeles speciella problem, Vi kommer att beakta resultatet av den studien i de förslag i fråga om regionalpolitiken som vi skall framlägga för vårriksdagen. Till en del ämnar vi också utgå från den studien vid den närmare utformningen av den fortsatta utredningsverksamheten rörande de mindre och medelstora företagen. Det normala sättet när vi får en skrivelse från riksdagen är att vi skriver direktiv, gärna omfattande sådana, och så tillsätter vi en kunglig kommitté. Därefter är frågan förd åt sidan i tre eller fyra år eller kanske mera, och sedan kommer ett betänkande neddimpande. I bästa fall blir det en proposition. Jag tror att detta är ett mindre konstruktivt sätt att angripa de problem det här gäller. Jag skall i dag inte gå närmare in på detaljerna, ty dem får jag tillfälle att redovisa när vi blivit färdiga med detta, men det måste vara mycket bättre att finna former för att på ett mera kontinuerligt sätt följa upp de mindre företagens problem, självfallet i mycket nära samarbete med företagen själva. Det är i första hand fråga om att samla och överblicka den rätt spridda utredningsverksamhet som pågår och att som ett resultat av den kartläggningen samordna den verksamhet som blir följden av att samtliga intressenter får tillfälle att samverka. Vidare gäller det naturligtvis att upptäcka de luckor som kan finnas i utredningsverksamheten och direkt prioritera de bortglömda eller försummade områdena. Det krävs sålunda en mera kontinuerlig utredningsverksamhet, som möjliggör att vi successivt kan följa utvecklingen och som ger underlag för de åtgärder som blir nödvändiga. Det är den allmänna attityd som jag har intagit till utredningsverksamheten i det här fallet, och det är helt analogt med hur vi vill angripa olika branschproblem som dyker upp. Jag tror att det är viktigt att vi undviker att låsa oss i den gamla utredningsformen. Vi bör i stället betrakta utredningar som instrument för att kontinuerligt ange riktlinjer och föreslå åtgärder i politiken, allteftersom behoven uppstår.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för dessa kompletterande synpunkter. Mitt uttalande om strejkvågen skall bara tas som ett konstaterande att den kommer som en ny svårighet för de mindre och medelstora företagen i en redan tidigare hårt pressad situation. Det är ingen tvekan om att den lönerörelse, som nu är igångsatt och som fackföreningsrörelsen delvis förlorat greppet över, är verkligt oroande. Men jag hoppas att vi skall få emotse en lugnare och mera sansad utveckling på detta område. Jag vill givetvis gärna också medverka till en sådan finanspolitik att det blir större utrymme för kreditgivning till näringslivet. Jag ifrågasätter också om man inte skall kunna finna vägar att här också åstadkomma en något gynnsammare räntenivå. Jag vet att andra problem kommer in i bilden, men det vore mycket angeläget att man prövade avskärmningsåtgärder för att i någon mån kunna isolera sig från inverkan av det höga ränteläget på Europamarknaden. Det finns länder som i det stycket har lyckats bättre än vi. Beträffande den centrala frågan om hur man skall utreda sådana här spörsmål är jag givetvis också av den uppfattningen att man inte skall bara tillsätta en utredning och att ärendet därmed skall vara borta ur debatten tre fyra år. Det är en alldeles felaktig väg. Det är väl heller ingenting som säger att en parlamentarisk utredning skall tillämpa ett sådant arbetssätt. Om man skall kartlägga de här frågorna måste det kunna gå lika bra även om det finns parlamentariker med i utredningen. Jag tror man kan modernisera även utredningsarbetet på detta område så att man uppnår större effektivitet, men jag tror också att det är av stort värde om man kan få parlamentariker med i detta utredningsarbete, som steg för steg för in de praktiska och politiska synpunkterna i utredningen, men gärna också sådan expertis som gör att utredningen kan arbeta snabbt och inte på samma sätt som vi fått se många utredningar arbeta tidigare. Jag vill framhålla angelägenheten av en intimare samverkan mellan näringslivet i denna del och samhället, d. v. s. dem som makten hava. Jag skulle vilja hemställa till industriministern att ta upp denna fråga om representation för den mindre och medelstora företagsamheten i näringspolitiska rådet, som jag även i Övrigt tycker har en stor uppgift i denna samverkansdiskussion. Till sist tackar jag än en gång för svaret. Jag hoppas som sagt att de positiva uttalandena också leder till en rad konkreta åtgärder, så att man verkligen kan hysa en säkrare och bättre framtidstro inom denna del av näringslivet, som ändå omfattar en halv miljon anställda i hantverksoch serviceföretag. Det motsvarar en befolkning på omkring en och en kvarts miljon män niskor. Det gäller alltså en betydande del av vårt näringsliv.

Herr talman! Jag beklagar att vi från vårt parti har mässfall i dag för de representanter som suttit i bankoutskottet vid behandlingen av föreliggande ärende, som tar upp de motioner som väckts från moderata samlingspartiets sida och som gäller frågan om postbankens skattemotsvarighet. Det är kort tid sedan vi i kammaren hade tillfälle att ingående diskutera denna problematik, och riksdagen tog sent föregående år ställning i ärendet. Vid tillfället i fråga förelåg reservationer från samtliga utskottets borgerliga ledamöter, som alla krävde att vi skulle få en skattemotsvarighet, där hänsyn togs även till den kommunala utdebiteringen. Det är just denna fråga som vi ånyo tagit upp i vår motion. Det närmaste motivet härtill är att postbanken, med nu gällande bestämmelser, får speciella konhkurrensfördelar gentemot andra kreditinstitut. Det gör i sin tur att postbanken får större möjligheter att öka sin marknadsandel. Detta innebär också minskade skatteinkomster för de kommuner där postbanken är verksam. Jag känner väl till och har noga läst igenom vad man från majoritetens sida betonade i samband med frågans behandling föregående år, nämligen de avskrivningsprinciper som man tvingats ge sig in på. Det heter även i år i utskottsmajoritetens skrivning att denna fråga kommer att bli omprövad så småningom och i så god tid att man kan klara av det hela innan frågan får egentlig reell betydelse. Jag skall inte uttala mig på den punkten i annan mån än att vi vidhåller vår uppfattning att detta inte är riktigt rätt och att vi inte har en tillräckligt sund konkurrens. Vi kan alltjämt inte godta att postbanken får denna speciella särställning. Vi tycker inte att det är godtagbart och vill därför beräkna skattemotsvarigheten till 53 procent, jämfört med nuvarande 40 procent. Herr talman! Vår inställning framgår av föreliggande reservation, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Frågan angående skattemotsvarighet vad gäller kommunalskatten för postbanken diskuterades här i kammaren så sent som i december 1969 i anslutning till behandlingen av Kungl. Maj:ts proposition nr 158 med riktlinjer för ett närmare samarbete mellan de två statsägda bankerna — postbanken och Sveriges kreditbank. Utskottets majoritet anslöt sig då till departementschefens bedömning av frågan med hänvisning till det stora nedskrivningsbehov som postbanken har och som sammanhänger med bankens placeringsstruktur. Härav följer att postbanken med all sannolikhet inte kommer att kunna redovisa någon egentlig vinst under de första verksamhetsåren. Detta innebär ju att postbanken, även om vanliga skatteregler varit tillämpliga på banken, inte skulle vara skyldig att betala någon skatt på sin rörelse i detta avseende. Då vi är underrättade om att den närmare skattemässiga behandlingen av postbanken kommer att prövas i samband med att regeringen tar ställning till affärsverksutredningens förslag i fråga om de affärsdrivande verken, är det enligt min uppfattning ganska meningslöst att nu diskutera om en motsvarighet till kommunal skatt skall utgå eller inte. Herr Strandberg var också inne på denna motivering. Eftersom enligt min mening ingen ting nytt inträffat sedan riksdagen behandlade denna fråga i december i fjol ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I bankoutskottets föreliggande utlåtande nr 12 med anledning av motioner om representation för riksdagen vid bolagsstämmor i statliga företag har den grupp jag företräder blivit lottminoritet, och jag ber därför, herr talman, att få framföra reservanternas uppfattning. Inom den statliga företagssektorn har en viss omstrukturering skett genom tillkomsten av förvaltningsbolaget Statsföretag AB, som från den 1 januari 1970 förvaltar de statliga aktierna i 22 bolag. Det är tillfredsställande att chefen för industridepartementet i propositionen om förvaltningsbolaget understryker att den statliga företagsgruppen har skyldighet att på ett föredömligt sätt informera om sin verksamhet och uttalar att en utvidgad information till riksdagen bör komma till stånd i samband med tillkomsten av förvaltningsbolaget. Det är också tillfredsställande att en ordning skapats enligt vilken ett antal representanter för riksdagen kan närvara vid bolagsstämman. Den aviserade årliga riksdagsbehandlingen av redogörelsen för den statliga koncernen innebär en ytterligare möjlighet för riksdagen till insyn i koncernens verksamhet. De nämnda åtgärderna omfattar sålunda en betydande del av den statliga i bolagsform bedrivna verksamheten. Beslutet om de ifrågavarande åtgärderna ligger emellertid så nära i tiden att de ännu inte börjat tillämpas.

Reservanterna anser att denna nya ordning bör tillämpas en tid och erfarenhet vinnas av densamma innan man prövar om metoden lämpligen bör utsträckas till att omfatta även andra statsägda företag. Reservanterna avstyrker därför yrkandena i motionerna. I motionerna I: 812 och II: 960 hemställs bl.a. att de riksdagsmän som så önskar bereds tillfälle att närvara vid de statliga företagens bolagsstämmor och där ställa frågor om verksamheten. När det gäller utsträckande av riksdagens representation till bolagsstämmor i andra bolag än Statsföretag AB har reservanterna i det nyss sagda givit sin mening till känna. Vad gäller frågan om att ge samtliga riksdagsmän som så önskar tillfälle att närvara vid förvaltningsföretagets bolagsstämma anser reservanterna att en sådan ordning knappast på något effektivt sätt kommer att öka informationen till riksdag och allmänhet om de statliga företagens verksamhet. Den av förra årets riksdag beslutade ordningen, som medger rätt för 18 särskilt utsedda riksdagsmän att närvara vid förvaltningsföretagets bolagsstämmor, bör enligt reservanternas mening bibehållas. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Reservanternas talesman påpekade att detta inte är ett nytt ärende för kammarens ledamöter, eftersom vi behandlade det även vid förra årets riksdag. Oppositionen fick då en viss framgång på det sättet att det blev en utökning av antalet riksdagsledamöter som har rätt att deltaga vid sammanträden med statsföretag. Vid årets behandling i bankoutskottet har vi med lottens hjälp uppnått majoritet. Vi anser att det finns skäl att detta system ytterligare utbyggs. Reservanterna säger att det med hänsyn till att reformen så nyligen genomförts inte kan finnas skäl att ge riksdagsledamöterna bättre möjligheter till insyn i de olika statliga företagen. För min del kan jag inte hålla med om detta. Herr talman! Jag anser att vi inom utskottet tillräckligt har motiverat vår framställning om en utredning angående förbättrad och vidgad representation, och jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Hur stor del av riksbankens redovisade vinst som skall inlevereras till statsverket är en gammal tvistefråga. Vi har från vårt håll, i varje fall under de senare åren, yrkat på att vinsten praktiskt taget i sin helhet skulle inlevereras till statsverket. Riksbankens redovisade nettovinst för år 1969 uppgår till 326 884 470 kronor 23 öre, varav föreslås inleverans av endast 200 miljoner kronor. Praktiskt taget hela det resterande beloppet, drygt 126 miljoner kronor, föreslås skola tillföras kursdifferenskontot. Såsom framgår av den tabell som är fogad till utlåtandet fanns inte mindre än 657 miljoner kronor på kursdifferenskontot vid årsskiftet 1969—1970, och det skulle med en avsättning på 126 miljoner kronor ytterligare föras upp till inte mindre än 783 miljoner kronor. Man kan ställa sig frågande till vad kursdifferenskontot fyller för funktion. Det är ett konto som huvudsakligen är till för att reglera förluster på utlandsrörelsens valutor. Om exempelvis den amerikanska dollarn skulle devalveras medan den svenska kronan inte genomgår någon förändring i sin guldparitet, så skulle en förlust uppkomma på riksbankens dollarinnehav. Vid ett sådant tillfälle kan man alltså behöva ha ett kursdifferenskonto. Ett annat tillfälle, då man kunde tänkas behöva en sådan här avsättning till kursdifferenskontot, är om den svenska kronan skrivs upp, apprecieras. Ingetdera av dessa nämnda fall tillhör det reallistiska i denna värld, åtminstone inte som man kan bedöma det för närvarande. Härutöver förtjänar framhållas att vid framräknandet av riksbankens vinst på 326 miljoner kronor för år 1969 har redan mycket betydande avskrivningar gjorts på riksbankens tillgångar. I huvudsak har dessa avskrivningar gjorts på riksbankens alltför stora obligationsinnehav, vilket från andra utgångspunkter kritiserats från vårt håll. Jag tror inte att det är alldeles oväsentligt att observera att sådana avskrivningar är gjorda redan innan vinsten redovisas. Det faktiska rörelseöverskottet på riksbankens verksamhet under det gångna året är nämligen mycket större än de 326 miljoner kronor som här redovisas som vinst. Om man tar hänsyn till de nedskrivningar som redan är gjorda och lägger denna summa till vad kursdifferensers konto nu uppgår till, kommer man en bra bit över miljarden vid en eventuell överföring dit även av nedskrivningarna. Enligt vår mening är alltså den föreslagna avsättningen obehövlig. Då bör det principiellt vara på det sättet att ge pengar, som nu är redovisade som nettovinst och från vår sida har accepterats såsom sådan, praktiskt taget i sin helhet och till ett avrundat belopp inlevereras till statskassan. Med den motiveringen, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Som vi nyss hörde av herr Åkerlund har även i år representanterna för moderata samlingspartiet inom utskottet reserverat sig i vad gäller användandet av riksbankens vinst för år 1969. Utskottets majoritet ansluter sig till fullmäktiges i riksbanken uppfattning angående vinstdispositionen. Enligt min uppfattning är det nödvändigt för riksbanken att uppbygga reserver för mötande av eventuella förluster i handeln med valutor och värdepapper samt vid riksbankens internationella engagemang i övrigt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Uppgiften att skydda samhällets medlemmar mot destruktiva krafter tycks inte minska utan öka i betydelse i vår tid. För stor alkoholkonsumtion är ett problem i trafiken. Man kan ha olika meningar om hur man skall komma till rätta med frågan, men att det är ett problem torde alla vara ense om. Mycken uppmärksamhet ägnas för närvarande, inte minst i TV, åt att stärka folkets vilja att ta ansvar i trafiken då det gäller den privata alkoholkonsumtionen. Restriktiva bestämmelser har införts då det gäller luftfart och sjöfart. Det är i det senare perspektivet, då frågan gäller sjöfart, som den motion som nu framläggs är aktuell. Man måste bedöma den såsom en del av en strävan att skydda samhällets medlemmar mot en destruktiv tendens. Vi som reserverat oss är fullt medvetna om att svårigheter föreligger att införa en promilleregel då det gäller missbruk av alkohol i sjötrafiken. Men svårigheter, herr talman, är till för att övervinnas, och med den ökade teknik som gör sig gällande i samhället torde det inte vara omöjligt att hitta en väg för att på ett tillfredsställande sätt komma till rätta med problemet. Vidare är det en tanke som är mycket väsentlig i sammanhanget, nämligen att lagstiftning i ett visst avseende, även om det kan vara svårt att 100-procentigt kontrollera den, har moralbildande konsekvenser. Vet samhällsmedlemmarna att här finns en gardering, växer så småningom ett friskare samhälle fram på det sätt som lagstiftaren har avsett. Jag tror att den principen i eminent grad gäller i det fall vi nu diskuterar. Nu är inte skillnaden i uppfattning mellan utskottet och reservanterna så stor. Utskottet står nämligen positivt till tanken att en utredning skall göras vad gäller promilleregelns införande vid överdriven alkoholkonsumtion till sjöss. Utskottet erinrar om att man tidigare givit Kungl. Maj:t till känna att en sådan utredning bör komma till stånd. Kungl. Maj:t har emellertid inte låtit tillsätta en sådan utredning, av skäl som vi icke känner till. Antingen kan Kungl. Maj:t säga att så småningom kommer vi att göra detta, eller också anser Kungl. Maj:t att det är ett så svårt problem att vi icke är beredda att ta upp saken. Vi vet inte vilket motivet är i detta avseende. Utskottet förutsätter i sin skrivning att Kungl. Maj:t handlar enligt utskottets önskemål, nämligen att en utredning kommer till stånd. Vi reservanter frågar oss hur vi skall kunna veta att Kungl. Maj:t gör något i framtiden, då man hittills inte uträttat något i frågan. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som vi anser det riktigt att bifalla det motionspar som har väckts, och jag ber därför att få yrka bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! ”Vad är du för en sjöman. Ta dej en jäkel och var som en människa. Spriten blåser bort på sjön. Ett dopp på toppen och du är helklar när vi kommer i land. Det är det som är tjusningen med småbåtslivet — — —.” Så inleds ett mycket intressant reportage i Aftonbladet för någon tid sedan. Man belyser där frågan om relationen mellan alkoholkonsumtion och båtliv. Man påpekar att i fjol över 200 vuxna människor drunknade. Av de olyckorna hörde 131 till småbåtskategorin, medan bara 59 utgjordes av badoch isolyckor. Att samtliga förolyckade i småbåtar skulle ha klarat sig om de burit flytväst är en tragisk vinkling av problemet, påpekar tidningen. Det hävdas samtidigt att 50 procent av offren var alkoholpåverkade i en sådan omfattning att kondition och omdöme saknades. Man bygger detta på en undersökning som professor Roger Bonnichsen vid statens rättskemiska laboratorium har utfört och som huvudsakligen är baserad på inländskt material. Tidningen påpekar också fullt riktigt att det egentligen är mycket farligare att dricka sprit på sjön än i andra sammanhang. Att trampa däck på en krängande segelbåt kan vara ganska besvärligt med skärpt sinne. Hur skall det då inte vara, frågar tidningen, med dubbelt ”runda sulor”? Ja, det kan man verkligen fråga sig. De två åsikter som i dag redovisas från utskottsmajoriteten och från reservanterna gäller frågan om när och hur en utredning skall igångsättas. Det är nu tre år sedan riksdagen begärde en sådan utredning, och Kungl. Maj:t har ännu inte tagit något initiativ. Samtidigt har Svenska livräddningssällskapet bedömt denna fråga som så angelägen ait man har bett den kände idrottsläkaren Per Strömbäck att göra en vetenskaplig utredning om alkohol och drunkningar i Sverige. När nu den frågan anses så viktig från Svenska livräddningssällskapets sida och när vi i stort sett är överens om riskerna i sammanhanget, är det då för mycket begärt att riksdagen gör ett uttalande som leder till att en utredning snabbt kan tillsättas, så att vi får fasta promilleregler?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

Herr talman! Det råder ju inga delade meningar om att onykterhet till sjöss kan vara lika riskfull som onykterhet i landtrafiken. Sedan 1967 är också, som herr Sörenson påpekade, onykterhet inom sjöfarten straffbelagd då det gäller personal med sådant arbete ombord att det har väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Men det har varit och är alltjämt av rent praktiska skäl som sjölagen inte påbjuder någon promilleregel när det gäller att bedöma nykterhetstillståndet hos dem som har detta ansvar. Då första lagutskottet tillstyrkte den nya sjölagen 1967 godtog utskottet Kungl. Maj:ts bedömning att man borde avstå från en promilleregel som skulle bli mycket svår att tillämpa. För att ta blodprov på ett onyktert fartygsbefäl skulle man behöva tillkalla sjöpolis kanske långväga ifrån. Sjöpolis är det inte gott om och övervakningsräjongerna är milsvida. Om polisen skulle äntra ett fartyg för att ta blodprov på den misstänkte direkt eller i det syftet föra honom i land skulle detta medföra tidsutdräkt och därmed missvisande blodprovsresultat. Hur långt till sjöss på internationellt vatten kan man rimligen tillkalla sjöpolis av denna anledning? Ett annat skäl som Kungl. Maj:t påpekade: När är kaptenen/rorsmannen i tjänst och när har han frivakt på båtar inom handelsoch fiskeflottan där besättningen bor ombord både under tjänstgöring och fritid? Utan att glorifiera spriten på det drastiska och motbjudande sätt som motionären herr Wikström gav exempel på måste jag påpeka att sjöfolket har samma rättigheter som andra medborgare att ta sig ett glas på fritiden om de så vill. Dessa särskilda förhållanden = till sjöss kan man inte bortse från, och utiskottet ansåg och skrev 1967 att en generell promilleregel inte var genomförbar.

En sålunda begränsad promilleregel kunde kanske utredas i lämpligt sammanhang, ansåg utskottet i sin skrivelse till Kungl. Maj:t, och det är vad utskottet säger även denna gång.

När herr Sörenson och hans medreservanter liksom motionärerna vill ge Kungl. Maj:t en påstötning med uttrycklig hemställan från riksdagen om utredning och förslag till lagstiftning om promilleregler, har utskottsmajoriteten inte velat vara med om detta. Den har nöjt sig med att upprepa vad utskottet tidigare sagt och anser att Kungl. Maj:t själv kan ta initiativ i lämpligt sammanhang, om eller när förutsättningarna finns för en skärpning av sjölagen i detta stycke. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Fru Lindström sade, att de som åker båt skall ha samma rätt som alla andra att ta sig ett glas på fritiden. Ja, men nu har vi kommit så långt i samhället att vi är överens om att vid ratten skall ingen sprit förekomma. Jag tycker det är lika självklart att de som bär ansvaret för en båt över huvud taget inte skall smaka alkohol på sjön. Det är för stora risker förknippade med detta. Reservanterna utmärks inte bara av större otålighet och större optimism, fru Lindström, utan framför allt av större realism i insikt om att detta problem inte löses bara genom allmänna uttalanden utan att det behövs en lagstiftning som klart markerar att samma principer bör gälla här som vid bilkörning.

Herr talman! Jag upprepar att det inte råder någon meningsskiljaktighet om det olämpliga och farliga i att berusade personer kör omkring i våra farvatten och utgör en risk för trafiksäkerheten. Men jag vägrar bestämt att hålla med herr Wikström om att han representerar en större realism, när han pläderar för helnykterhet bland sjöfolk som befinner sig på sjön över huvud taget. Inom handelsflottan och fiskeflottan bor man ombord i veckotal, och det gör att ett sådant krav knappast framstår som realistiskt.

Herr talman! Jag delar uppfattningen att en viss restriktivitet bör komma till uttryck i lagen. även om man inte kan säga att det generellt är lika farligt att dricka till sjöss som det är att dricka till lands — det har ju påpekats här att om en person befinner sig ombord på en fiskebåt och inte bär ansvar för dess framförande, så kan det inte med ett rimligt krav på efterlevnad uppställas en fordran på absolut nykterhet — bör den som för en båt ha en lag bakom sig för att hans moraliska mod skall stärkas att avstå från sprit. Det händer ju att människor råkar i svårigheter på grund av spritmissbruk till sjöss — de drunknar eller blir skadade. Det är inte sällsynt att sådana snabba fritidsbåtar som vi nu får fler och fler av snurrar runt och smäller till en människa som ligger i vattnet, så att en svår skada uppkommer med ty åt följande sjukhusbesök och dryga kostnader för samhället. Det synes mig riktigt att i den här situationen säga, att detta är en utveckling som Sveriges lag icke är beredd att stödja. Om vi visste vad Kungl. Maj:t innerst inne vill! Nu har det gått flera år sedan utskottet förra gången uttalade att en utredning bör komma till stånd, men någon utredning har ännu icke tillsatts, och då synes det mig vara sakligt riktigt att vi i dag säger att enligt vår mening är tiden inne för en utredning. Man behöver inte misstro Kungl. Maj:t i och för sig, men det kan ju finnas olika bedömningar i fråga om möjligheten att genomföra den här lagstiftningen och angelägenheten av att den kommer till stånd. Mot den bakgrunden vidhåller jag yrkandet om bifall till motionerna.

Herr talman! Jag har varit med om att underteckna en reservation till detta utlåtande beträffande en allmän arbetstidslag. Reservationen gäller en delfråga, den mycket länge diskuterade arbetstiden för gruvarbetare under jord. Vi reservanter är givetvis medvetna om att det finns många andra grupper som har tungt och psykiskt pressande arbete. Till de tunga jobben hör bl.a. skogsarbete och naturligtvis arbete i kontinuerlig drift, där arbetarna får svårigheter genom att deras arbetstid många gånger är förlagd till sådana tider av dygnet, att det blir besvärande både fysiskt och psykiskt. Men vi anser ändå att gruvarbetarna har en speciellt särpräglad ställning. De utgör också en grupp som tämligen enkelt kan avgränsas från andra arbetarkategorier. Det rör sig alltså om dem som arbetar under jord. Många av dessa får under vinterhalvåret över huvud taget inte se dagsljuset, nämligen de som har dagskift i t.ex. Lapplandsgruvorna. Arbetet är också av sådan art att riskerna för olycksfall alltid är överhängande. Dieselgaserna är besvärande, i synnerhet i Lapplandsgruvorna där maskinerna huvudsakligen drivs med dieselolja. Lika besvärande är givetvis dynamitgaserna. Vi menar att den psykiska press som detta tunga jobb innebär motiverar en kompensation genom ökad fritid för arbetare under jord. Vi anser att det är ett rimligt krav för att i någon mån ersätta denna grupp för de utomordentligt besvärande och särpräglade förhållanden under vilka den utför sitt arbete.

Jag skulle här faktiskt vilja berätta att när jag i mina unga år arbetade i skogen tänkte jag en gång övergå till gruva, och jag hade möjlighet att få sådant arbete. Men när jag hade besökt gruvan beslöt jag mig för att stanna kvar i skogen. Arbetsförhållandena vid den gruva jag besökte var nämligen så dana att jag inte kunde acceptera gruvan som en bra arbetsplats. Jag föredrog alltså skogen. Det är nog många som delar denna min uppfattning. Herr talman! Jag vill med detta korta inlägg yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 1 fogade reservationen.

Herr talman! Under föga uppseendeväckande former införes nu en helt ny arbetstidslag, innebärande 40 timmars arbetsvecka för praktiskt taget alla arbetstagare i landet. Därmed förverkligas ett gammalt rättvisekrav från arbetarrörelsens sida. Från den 1 januari 1973 kan man nämligen säga att den gamla drömmen om åtta timmars arbetsdag äntligen går i uppfyllelse. Det är alltså en stor och efterlängtad reform, men genom den fredliga utveckling vi haft i vårt land och den successiva standardstegring som skett under socialdemokratins ledning väcker detta lagförslag inte den uppmärksamhet som det egentligen har förtjänat. Vi tar det som något ganska naturligt och riktigt, och det är på sitt sätt glädjande och ett bevis på att jämlikhetstanken inte kommit i kläm, något som i andra sammanhang har påståtts under den senaste tidens debatter. Det finns redan nu en del arbetsgrupper som har kortare arbetstid. Jag tänker då inte i första hand på tjänstemannagrupperna, som i stor utsträckning har omkring 40 timmars arbetsvecka, utan på gruvarbetarna under jord, vilka sedan 1948 har haft denna förmån. Det vore därför enligt min mening naturligt om just denna utsatta grupp i samband med den föreliggande arbetstidsreformen kunde få ännu kortare arbetstid — en arbetsvecka om 35 timmar, som vi föreslagit i en motion. Nu har den tanken avvisats av utskottet, och departementschefen vill ej heller i propositionen ha några undantagsbe Ang. allmän arbetstidslag, m.m. stämmelser för olika smärre grupper av arbetstagare. Utskottet vill ej, som det skriver, vara med om en kategoriklyvning av olika personalgrupper för vilka olika regler skulle gälla. Utskottet förordar i stället att man liksom tidigare söker lösa frågan avtalsvägen. Jag kan erinra om att gruvarbetarna tidigare än andra grupper fick längre semester. Även detta är ett uttryck för den särställning som gruvarbetarna intar. Dessa extra förmåner försvinner helt i och med 40-timmarsveckans genomförande, samtidigt som det relativa löneläget har försämrats. Motivet för gruvarbetarnas försprång på dessa områden — det tunga och pressande arbetet — gäller fortfarande, och frågan är om det inte rent av har accentuerats. Oroligheterna vid malmfälten i norr bottnar ju i missnöje med de rådande arbetsförhållandena, det hälsofarliga och riskfyllda arbetet och den flora av sociala olikheter mellan arbetstagargrupper som tyvärr ännu finns. Även om inte alla är helt överens med gruvarbetarna i fråga om deras krav på löneförmåner så är dock allas sympatier med dem när det gäller arbetsförhållandena. Alla torde vara överens om att gruvarbetet under jord är både fysiskt och psykiskt pressande. Den tekniska utvecklingen har för all del i vissa fall underlättat arbetsinsatsen men har å andra sidan skapat stora buller-, dammoch gasproblem. Arbetstakten har blivit oerhört hård, och detta gör att både arbetsdagen och arbetsveckan blir mer påfrestande än i de flesta andra yrken. Denna uppfattning underströks också av riksdagen, vilken så sent som hösten 1968 uttalade att gruvarbetarnas påfrestningar var så betydande att det fanns sakliga skäl för att tillerkänna underjordsarbetare bättre sociala förmåner. Denna riksdagens uppfattning torde stå sig ännu i dag, och det vore glädjande om första kammaren nu ytterligare ville understryka detta genom att bifalla motionen om kortare arbets tid för arbetstagare under jord. Jag kan tillägga att gruvarbetarna vid olika tillfällen fört fram dessa frågor vid avtalsförhandlingar, och då de inte haft framgång önskar man i stället lösa frågan lagstiftningsvägen. Många röster höjdes för detta under den senaste förbundskongressen. Jag yrkar, herr talman, bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen av herrar Wanhainen och Fredriksson.

Herr talman! Jag får börja med att beklaga att utskottet i sitt utlåtande till vår motion I:401 ej funnit någon anledning till en positiv bedömning av vår hemställan. Vi har i vår motion redovisat skälen för vår framställning, varför jag ej skall upptaga tiden med att upprepa dem. Vi går nu in för att inom en mycket nära framtid förverkliga reformen om 40 timmars arbetsvecka, en reform som hälsas med mycket stor tillfredsställelse av de arbetstagare som berörs av arbetstidsförkortningen. En = naturlig följd av reformen bör ju då bli, som vi ser det ur rättvisesynpunkt, att arbetstiden för dem som arbetar i kontinuerlig skiftgång också förkortas till 36 timmar i veckan. Därigenom bibehålles något av den relation mellan dagarbetstid och kontinuerlig skiftgång som fanns när den infördes. Den som har sitt arbete förlagt till dygnets alla timmar, söndag som vardag, utsätts för mycket stora omställningssvårigheter när han övergår från ett skift till ett annat — en sak som vi har all anledning ta hänsyn till.

Utan specialreglering för deras arbetstid kommer ju den att i praktiken bli längre per år räknat än för dem som gör sitt arbete på dagtid. Då frågan vid skilda tillfällen framförts av arbetarparten men ej vunnit gehör anser jag att den bör kunna lösas lagstiftningsvägen. Herr talman!

Herr talman! Av de anföranden som hållits skulle man kunna få uppfattningen att den nya arbetstidslag som föreslås i mycket stor utsträckning är otillfredsställande och att man skulle riskera avsevärda försämringar för vissa grupper. Så är det ju inte. De förmåner som har uppnåtts utöver den i lagen angivna arbetstidsnormen har man fått efter förhandlingar med respektive motpart på arbetsgivarsidan. Gruvarbetarna liksom underjordsarbetarna inom anläggningsindustrin fick den kortare arbetstiden om 40 timmar i veckan redan år 1948 efter sådana förhandlingar. Jag förmodar att de i samband med den då genomförda arbetstidsförkortningen ändå fick behålla den lön de hade för 48 timmars arbetsvecka. Även den kortare arbetstiden 42 timmar i veckan som nu gäller för dem som går i kontinuerligt skiftarbete är ett resultat av förhandlingar mellan parterna. Jag tror till och med att arbetsgivarna var positiva till tanken på en sådan förkortning av arbetstiden, eftersom arbetet därigenom möjligen skulle bli litet mer attraktivt för de anställda och det skulle finnas större möjligheter än tidigare att införa kontinuerligt skiftarbete inom sådana områden där detta vore till stor fördel. Jag har inte hört någonting annat än att erfarenheterna från dessa överenskommelser har varit tillfredsställande. Jag kan för min del inte förstå att möjligheten att komma överens med motparten om en ytterligare förkortning av arbetstiden på grund av den utveckling som skett efter de senaste överenskommelserna skulle försämras genom att man sänker den generella arbetstiden till 40 timmar i veckan. Det måste vara ett misstag att tro att en arbetstidsförkortning <lagstiftningsvägen skall vara specialreglerad för dessa grupper för att det skall vara möjligt att nå ett sådant resultat.

Det skulle följaktligen efter samma normer finnas möjligheter till — om det finns praktiska möjligheter därtill — att nå en överenskommelse om en förkortning av arbetstiden till ett lägre antal timmar än 40 timmar per vecka för dem som har sådan, eller mindre än 42 timmar om det gäller sådana grupper, och få ungefär samma kompensation för den förkortade arbetstid som andra möjligen blir tillerkända. Vid de förkortningar som ägt rum under senare år — först från 48 till 45 timmar och därefter från 45 till 42,5 timmar — har nämligen de som redan hade en kortare arbetstid fått motsvarande ekonomiska tillskott till sin avlöning som andra grupper fått jämsides med arbetstidsförkortningen. Andra grupper har möjligen inte aktualiserat krav på kortare arbetstid i samband med kompensationen, men om de aktualiserat ett sådant krav har de släppt detta och nöjt sig med den ekonomiska kompensation som andra fått för den förkortning av den generella arbetstiden som ägt rum. Dessa ord bara för att något erinra om vad som i verkligheten skett på detta fält under senare år. Det dröjde länge innan man tog något steg för att förkorta den generella arbetstiden från 48 timmar och nedåt. Det skedde väl inte förrän 1958, då man fick en generell förkortning i en trestegsintervall ned till 45 timmar, som trädde i kraft 1960. Efter förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden skedde ytterligare en förkortning till 42,5 timmar, vilket var ett faktum 1969. Den förkortningen inträffade för resten efter det att 1963 års arbetstidskommitté blivit tillsatt. Vårt uppdrag, när vi startade arbetet i denna kommitté, gick ut på att undersöka förutsättningarna för en förkortning från 45 till 40 timmar, men vi kunde växla om så att vi i huvudsak sysslade med en förkortning från 42,5 till 40 timmar i veckan. Arbetstidsutredningens betänkande är enhälligt, som väl alla känner till, och departementschefen har i stort sett följt arbetstidskommitténs förslag. Det har skett vissa förändringar som jag förmodar att flertalet betraktar som ytterligare fördelar. Enligt propositionens förslag skall förkortningen tas i två steg i stället för i tre, som arbetstidskommittén föreslagit. I propositionen har tidpunkten för arbetstidsförkortningens start angivits till den 1 januari 1971. Det är möjligt att kommittén där angav den 1 januari 1970 som tidigaste tidpunkt, men i propositionen har man alltså stannat för den 1 januari 1971. Detta resulterar i att förkoriningen kommer att vara ett faktum den 1 januari 1973. Jag anser också att man i detta sammanhang bör fästa ett visst avseende vid att förslaget innebär en enhetlig arbetstidslag. Tidigare fanns särskilda lagar för vissa områden — för jordbruket, för detaljhandeln och för hotell Ang. allmän arbetstidslag, m.m. och restaurangbranschen. Dessa lagar slopas, och alla kommer nu att sortera under en enhetlig lagstiftning. I de fall då man har särskilda bestämmelser för reglering av obekväm arbetstid hänvisas till arbetarskyddslagen. Den nya lagen kommer också att omfatta praktiskt taget alla som har anställning hos arbetsgivare eller utför arbete för annans räkning. Även det bör noteras såsom en utveckling av värde. Man bör vidare notera att arbetstidskommittén även i detta avseende har varit enhällig och räknar med möjligheten att tillämpa en enhetlig lag men inte med de inskränkningar i möjligheterna till övertid eller till arbetstidens förläggning som herr Werner har talat för. Om man har en lagstiftning av den omfattning som denna arbetstidslag kommer att få, är det nödvändigt att man tar vidast möjliga hänsyn till de skiftande arbetsförhållanden och därmed också arbetstidsförhållanden som måste tillämpas på skilda områden. Det är inte några få undantag, herr Werner, som det skulle bli fråga om ifall man i lagen skrev in restriktiva regler både för dygnsarbetstiden och för övertiden. Mycket stora och omfattande områden skulle då behöva få särregler. Jag vill bara nämna trafiken, sjukvården och andra liknande områden, där man inte kan tillämpa så strikta regler som man har möjlighet till inom huvuddelen av industrin. Jag vill gärna säga några ord om Fabriksarbetareförbundets tidskrift, som reagerade mot slopandet av dygnsmaximum. I den räknade man med att en förhandling mellan arbetsmarknadens parter om arbetstidens förläggning skul le leda till att man helt bröt sönder den ordning som nu gäller på alla de områden där man nu regelbundet endast har ett skift, förlagt till dagtid. Där har man redan nu arbetstiden förlagd till fem dagar i veckan med 8,5 timmar om dagen. Om inte arbetarna själva vill ha en annan förläggning av arbetstiden lär det inte finnas några möjligheter för arbetsgivaren att sprida ut den på ett sätt som arbetstagarna reagerar mot, d.v.s. ta ut längre dygnsmaximum än det som är nödvändigt eller som följer av lagen, nämligen åtta timmar om dagen i fem dagar, vilket ger 40 timmar. Både arbetstidskommittén och departementschefen är eniga om att man bör slå vakt om detta överallt där det finns möjligheter att driva arbetet efter dessa regler. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att den genomsnittliga övertiden inom industrin inte är 200 timmar om året, den är betydligt lägre. Jag skulle tro att den är nere i mellan 50 och 60 timmar.

Det gäller reparatörer och andra anställda som är viktiga för att hålla maskineriet i gång.

Enligt förslaget skall den allmänna övertiden nu sänkas från 200 till 150 timmar per år. Samtidigt gör man också övertiden dispositiv, vilket är liktydigt med att parterna kan förhandla både om att förkorta den låsta övertiden om 150 timmar och om att förlänga den, om det skulle visa sig erforderligt och önskvärt ur deras synpunkt. I princip har jag ingenting att erinra mot herr Werners åsikt att det borde vara så som han vill ha det, men av praktiska skäl kan jag inte ansluta mig till ett förslag med den inriktningen, därför att det skulle åstadkomma stora svårigheter på alltför många områden, för att det skulle kunna vara tillämpligt eller bestående.

Jag känner själv till att före datorernas tid ordnade man på det sättet inom vissa kontorsbranscher, t.ex. vid användande av bokföringsmaskiner som var besvärande för hörseln, att man endast arbetade under ett halvt skift med maskinerna och sedan övergick till annat kontorsarbete. Då ryckte andra personer in till eftermiddagsskiftet exempelvis. På detta sätt blev det arbetet mera uthärdligt. Jag vet inte om det exempelvis i gruvorna är ont om sådana specialarbetare som har det mest pressande arbetet, d. v. s. borrar och spränger och har hand om borttransporten av det utsprängda materialet, och om det kanske är omöjligt att ordna en sådan växling av arbetet att de inte skall behöva stå med bullret, dammet och riskerna under hela skiftet. Jag känner alltså inte till förhållandena vid gruvarbete, men jag tror det skulle vara en utomordentlig lösning om man bara arbetade halva dagen med det pressande arbetet och sysslade med mindre besvärande arbete resten av dagen. Men något sådant kan ju inte föreskrivas i lagen, och jag tycker inte heller det skulle vara nödvändigt att i lagen föra in specialregler vare sig det gäller gruvarbetare eller andra, för att för dem åstadkomma en kortare arbetstid än 40 timmar. Om det är motiverat och de själva vill ha den kortare arbetstiden så tycker jag det skulle finnas möjligheter att förhandla sig till den. Man skulle då komma fram till ett resultat som man aldrig kan nå lagstiftningsvägen. Vilken lag man än har i det praktiska livet, skulle man ändå bli nödsakad att upptaga förhandlingar för att få frågan löst på det mest tillfredsställande sättet. Jag tror att så måste ske i alla de fall då arbetstiden måste förläggas på annat sätt än rent schemaaktigt åtta timmar om dagen under fem dagar i veckan, nämligen inom trafiken, sjukvården eller på andra områden där verksamheten är i gång alla dagar i veckan och dygnet runt. Där är det nödvändigt att man tar upp förhandlingar och fördelar arbetstiden på ett sådant sätt att man täcker hela området, litet mindre kanske under de tysta timmarna och mera fulltaligt under de mera verksamma tiderna av dygnet. Också för dessa gäller regeln att om de vissa dygn måste utsträcka arbetstiden utöver åtta timmar måste de sörja för att inom en viss fastställd tid den genomsnittliga arbetstiden inte skall överskrida tidsmåttet 40 timmar i veckan. Det kan bli fyra veckor, som det finns angivet i lagen såsom ett mönster att följa, eller en längre tidsperiod om det ger ett bättre utfall inte bara vid förläggningen av arbetstiden utan också vid planeringen av den fritid vederbörande skall åtnjuta. Vi har hört att exempelvis inom transportväsendet de längre perioderna ger bättre möjligheter att få en samlad ledighet, och det har arbetstagarna varit med om att införa och funnit förnuftigt. Jag tror att de kommer att ha samma inställning även i fortsättningen. Herr talman! Själv tycker jag att detta utredningsarbete som jag har fått syssla med har gett den största tillfredsställelse både under arbetet och när jag nu ser resultatet i propositionen. Därför kan jag helhjärtat tillstyrka ett bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag sade, herr förste vice talman, i mitt inledningsanförande att detta är en stor och efterlängtad reform som hälsas med tillfredsställelse av alla grupper. Herr Strand nämnde att de extra förmåner som uppnåtts för olika grupper har vunnits genom förhandlingar, att det enligt vad han kände till var ett gott resultat som alla var nöjda och tillfredsställda med och att det var ett misstag att tro att en speciell reglering måste till för att ordna förhållandena för dessa grupper. Jag kan nämna att senaste gången en arbetstidsförkortning infördes skedde det just under hot om lagstiftning. Vid avtalsförhandlingarna har ju gruvarbetarna många andra krav som skall tillfredställas, och man har inte lyckats få gehör för önskemålet om en kortare arbetstid utan ser ganska hopplöst på situationen. I det läget anses det från gruvarbetarhåll att det bästa vore att lösa frågan lagstiftningsvägen. Jag kan för min del inte se några avgörande hinder för att just gruvarbetarna, som alla är överens om är en speciellt utsatt grupp med en särställning, såsom ett undantag tas med i lagstiftningen. Herr Strand var inne på tanken att man skulle kunna växla om med de svåra arbetena under jord så att det inte skulle bli alltför långa perioder just i arbetet med borrning och lastning. Jag tror att det är mycket svårt att kunna organisera en sådan sak. Det är arbeten som man blir mer eller mindre specialist på och håller på med år efter år. Det enda som avbryter den utvecklingen är just när sjukdom och olycksfall till följd av arbetet bryter den trenden. Då tvingas man gå till andra, mycket sämre betalade arbeten. Jag tror alltså inte att man på det sättet kan lösa frågan, Däremot skulle man med en kortare arbetsdag kunna få en lindring av dessa arbetsförhållanden. Ett avslag på denna motion skulle ytterligare försvåra det utsatta och känsliga läge som gruvarbetarna nu be finner sig i, och jag vill vidhålla mitt yrkande.

Herr talman! Jag ber att i anledning av herr Strands anförande få komma med några synpunkter. Att det skulle bli några som helst försämringar genom den reform som nu skall genomföras är det ingen som har anledning att förmoda. Det är också riktigt, som herr Strand säger, att 42 timmars arbetsvecka vid kontinuerlig skiftgång genomfördes efter förhandlingar.

Under årens lopp har arbetstiden förkortats mer och mer, och de skiftgående har då krävt att även deras arbetstid skulle förkortas för att man skulle behålla något av den relation som funnits tidigare. Vid en del fabriker, där det tillämpas vad som brukar kallas hård vecka, d.v.s. skiftarbete även på storhelger och liknande, har den frågan upptagits till förhandlingar flera gånger, men det har varit omöjligt att komma fram till en lösning. Arbetsgivarparten har inte varit lyhörd för detta krav, och det har inte gått att få saken genomförd. Såvitt jag kan se finns det ingen annan lösning än att gå lagstiftningsvägen, och det är anledningen till att vi har motionerat i frågan. Herr talman! Jag har samma yrkande som i mitt förra anförande.

Herr talman! Jag känner mig, liksom herr Hjorth gjorde i sitt första anförande, litet högtidlig inför det beslut som kommer strax, efter vad jag kan förstå, om en omfattande reformering av vår arbetstidslag. Jag vill först som sist säga, eftersom socialministern sitter och lyssnar på debatten, att vi i fackföreningsrörelsen i högsta grad uppskattar propositionen och, kan jag tillägga, det sätt varpå detaljerna har handlagts. Jag gratulerar socialministern, som har varit förunnad möjligheten att lägga fram en så omfattande proposition som denna. När det sedan gäller detaljerna vill jag framhålla, att jag helt kan förstå det resonemang som förs om gruvarbetarna. Skall man plocka fram enskilda arbetargrupper eller grupper av löntagare som det kan vara rimligt att ge en kortare arbetstid, tror jag att gruvarbetare under jord är en given grupp. Jag förstår också mycket bra resonemanget om skiftarbetarna. Det förslag vi har kommer nämligen att ge längre årsarbetstid för skiftarbetarna — särskilt vid kontinuerlig drift — än för andra, eftersom skiftarbetarna får arbeta även under helger. Dessutom finns det en dignitet över detta arbete — alltså på grund av själva skiftgåendet — som kanske väger rätt tungt, om man skall plocka ihop poäng för en kortare arbetstid för vissa grupper. Därtill kommer att arbetsgivarna en gång i tiden gjorde ett olyckligt utspel, som flera inom LO reagerade mot. Arbetsgivarna sade nämligen: Om ni går med på helkontinuerlig drift, kommer ni att få kortare arbetstid än andra. På sin tid köpte man sig i högre grad fram med det löftet, som då var en realitet, eftersom vi allmänt hade 48 timmars arbetsvecka. Nu vill man inte längre stå för den politiken. Men människorna minns gott. De kommer ihåg det löftet och tycker alltfort att det är berättigat. Rent sakligt kan man inte utan vidare påstå, att alla skiftarbetare utan undantag har så mycket svårare arbetsförhållanden att de självklart skall ha kortare arbetstid än den allmänt föreskrivna. Men man kan väl säga att det är så stora nackdelar förbundna med skiftgåendet att denna grupp, om man skall börja att plocka ut särskilda grupper, kommer högt på listan över dem som måste prövas. Inom Landsorganisationen känner vi denna problematik mycket väl, inte bara för dessa två grupper utan också för en rad andra. Vi har emellertid sagt oss, att skall vi nu yrka på en kortare arbetstid lagmässigt för någon eller Ang. allmän arbetstidslag, m.m. några grupper, bör vi litet närmare ha kartlagt vilka behov som finns på olika håll. Vi menar att det kan vara gagneligt att starta på det sätt som propositionen och utskottet förutsätter. Sedan får vi i lugn och ro se efter vad som utöver detta kan behöva göras. Får jag i detta sammanhang göra en reflexion av mera allmänt socialpolitisk natur. Vi är överens om att den reform som nu skall beslutas är i viss grad — i ganska hög grad åtminstone för vissa arbetare — sakligt berättigad för att inte säga nödvändig. Jag upplever emellertid denna reform framför allt såsom en jämlikhetsreform, kanske en av de allra största vi någonsin stått inför. Det bidrar till att väcka stor tillfredsställelse hos fackföreningsfolk — särskilt bland de arbetare som är organiserade i LO — som får den största glädjen av reformen. Alltfort gäller dock att hundratusentals löntagare i detta land redan förut har kortare arbetstid än 40 timmar och att andra grupper, fastän de redan ligger under 40 timmar, höjer rösten för ytterligare förkortning av arbetstiden, utan att vi inom LO kan upptäcka något som helst sakligt motiv för den politiken. Jag skulle egentligen vilja utnyttja denna talarstol till att rikta en maning till alla löntagargrupper att i stället pröva en ökning av arbetstiden till 40 timmar för dem som ligger under. Detta är en kostsam reform och vi har stora reformbehov på andra områden. Vi har inte råd att gå fram så mycket längre än vi gjort när det gäller arbetstiden, i varje fall inte inom överskådlig tid. Tänk på pensionsåldern, som är en kommande fråga! Vi har inte råd att förkorta arbetstiden ytterligare i detta läge. Om vi någon gång vill att det skall bli möjligt för svenska folket att bedriva reformpolitiken förnuftsmässigt, att göra väl genomtänkta och avvägda prioriteringar måste vi komma ifrån det förhållandet att somliga grupper omotiverat river åt sig helt exceptionella förmåner, varefter många gånger större grupper för rättfärdighetens skull måste få samma fördelar. Detta föder en reformpolitik så att säga i rättvisans namn och inte så mycket i det objektiva, konkreta övervägandets tecken, något som vi rimligtvis borde kunna klara i vårt land. I varje fall tycker jag att de som nu ligger under 40 timmar kunde vara ense med mig om att det inte finns något som helst skäl till att gå längre. Vad finns det för motiv till att en mängd bankanställda som sitter och arbetar i trivsamma lokaler har mycket kortare arbetstid än 40 timmar i veckan? Det är sådana spjutspetsar som förstör möjligheterna att tänka och handla förnuftigt. Och det är klart att om andra grupper marscherar vidare finns det ingen anledning för gruvarbetare under jord, skiftarbetare och många andra att vara beskedliga när somliga utnyttjar sina möjligheter. Den arbetsgivarvärld som tacknämligt nog förordat den reform vi just nu diskuterar bör ha dessa förhållanden i minnet också vid möte med andra grupper och inte bara vanmäktigt låta välten rulla vidare på vissa områden. Jag har medverkat till en motion som går ut på att vi skulle behålla dygnsmaximum nio timmar, ett förslag som utskottets talesman herr Strand också utförligt kommenterat. Jag medger att jag var rätt tveksam när jag skrev på den motionen. Men LO har i sitt remissyttrande gjort invändningar mot att dygnsmaximum är borttaget. Orsaken kan kort och gott uttryckas så att vi fruktar ett starkt tryck från arbetsgivarvärlden, besvärliga och komplicerade förhandlingar, med andra ord en tendens att man skall missbruka möjligheterna. Jag kommer inte nu att yrka bifall till motionen utan i stället till utskottets förslag i dess helhet. Men det är alldeles klart att om det blir en allvarlig tendens att arbetsgivarna missbrukar sina möjligheter kommer det en ny motion om niotimmarsregeln.